Herr talman! Jag anser verkligen inte, fru Sigurdsen, att det är någon skrattretande verksamhet som bedrivs inom utredningarna, och det tror jag inte heller att jag sade. Jag sade bara, att man inte nu längre med samma anspråk på att bli tagen på allvar kan hänvisa till pågående utredningar när man vill avslå förslag om förändringar. Det är ju det som motionärerna och reservanterna gör när de vill avslå regeringens förslag om att ta bort balansregeln. Det är klart att barnstugeutredningen arbetar seriöst — det tror jag säkert. Men man sysslar ju inte med bidragskonstruktionen, om jag har fattat rätt. Dessutom är frågan: Skall utredningsarbetet få stå i vägen för motiverade åtgärder? I höstas visade ju regeringen att man inte behöver vara hindrad av utredningsarbete när man vill genomföra reformer på familjepolitikens område. Jag tycker det var bra i och för sig att man inte var hindrad. Man kunde kanske ha vidtagit en mera tillfällig åtgärd den gången; det hade varit ännu bättre. Men uppfattningen att man inte skall vara hindrad av utredningar när man vill genomföra samhällsförändringar ställer jag mig för min del helt bakom. Nu går alltså regeringen vidare enligt samma metod, och det tycker jag att man gör alldeles rätt i. Då kan man givetvis säga att det skall vara ett samlat grepp. Ja, man får göra en avvägning mellan å ena sidan behovet av samlade grepp och å andra sidan behovet av snabba åtgärder. När det gäller att väga ihop effekten av skattesystemet och bidragen till barnfamiljerna, som vi talade om tidigare, tycker jag att behovet av ett samlat grepp är så överväldigande stort, när man ser vilka effekter de olika delarna får — marginaleffekter på upp till 90 procent. Men vad det skulle vara för behov av ett samlat grepp när det gäller att ta bort balansregeln och kvotregeln kan jag inte riktigt förstå. Ingen tror väl ändå — det sade också fru Sigurdsen — att de reglerna är bra. Då är frågan: Medför det någon skada om vi tar bort dem? Fru Sigurdsen säger att hon tror att den här styrningen varit effektiv och att det är tack vare balansregeln som vi haft en god utbyggnad av barnstugorna. Jag måste fråga: Hur vet fru Sigurdsen det? Finns det några undersökningar som tyder på det? Det vore intressant att få ta del av dem i så fall. De flesta föräldrar vill helst ha en daghemsplats, men vad vill de i valet mellan att få en familjedaghemsplats och att inte få någon plats alls? Det är ju det valet som de kommer att ställas inför, om man här stramar åt statsbidragen. Det är också den situationen som många kommuner har pekat på när man har begärt att få ändrade regler. Det har inte varit några köer framför familjedaghemmen, säger fru Sigurdsen. Nej, just det, därför att de har varit flexibla. Där har man kunnat öka antalet platser. Vi riskerar att få köer, och vi börjar redan på en del håll att få köer också framför familjedaghemmen, därför att kommunerna nu finner att verksamheten är för dyr. Är det någonting att stå efter — att få köer även på den sidan?

Herr talman! Den inställning till daghemsutbyggnaden som fortfarande finns i vissa kommuner och som också fru Sigurdsen har nämnt ger anledning till viss oro när det gäller möjligheterna att nå ens de siffror som anges i årets statsverksproposition. Det trängda ekonomiska läge som kommunerna befinner sig i har drabbat också olika delar av socialvården och även medfört nedskärningar av planerade daghemsutbyggnader. Jämsides med denna allvarliga utveckling sker en ändring av relationerna mellan daghemsvård och familjedaghemsvård så att antalet platser i den senare vårdformen kraftigt ökar. Den situationen talar enligt min mening för att det krävs ökade ansträngningar från samhällets sida för att påskynda utbyggnaden av daghemmen. Ekonomiska skillnader mellan olika kommuner och olikheter i kommunalmännens inställning till frågan får inte vara avgörande för om barn skall få tillgång till den gruppgemenskap och stimulans som daghemstillsynen ger. Vpk har i samband med kravet om en annan kostnadsfördelning mellan stat och kommun också ställt förslag om att staten skall ta över kostnaderna för personalen vid barnstugorna. En sådan åtgärd skulle verka utjämnande när det gäller de ekonomiska aspekterna på barntillsynen. Och den sidan får vi säkerligen anledning att återkomma till. Nu gäller frågan den balansregel som kom till när statsbidrag till familjedaghemsverksamheten infördes 1968. Den har, som fru Sigurdsen och jag anfört i reservationen 7, inneburit en styrning som helt överensstämmer med de önskemål som majoriteten av föräldrarna har i fråga om barntillsynsverksamheten, och i likhet med fru Sigurdsen tror jag att balansregeln till viss del har bidragit till den utbyggnad som hittills har förekommit på detta område. I motionen 1024 till årets riksdag har vi från vårt håll pekat på det olyckliga i att nu avskaffa balansregeln, då barnstugeutredningen inom kort väntas presentera förslag till den framtida utformningen av den här verksamheten. Eftersom vårt yrkande i denna motion och mina synpunkter för övrigt på frågan till allt väsentligt överensstämmer med yrkandet i motionen 1003 och med vad fru Sigurdsen anfört till stöd för reservationen 7, så ber jag också att få yrka bifall till denna.

Herr talman! Jag vill först gärna framhålla att jag är ense med reservanterna när de säger att balansregeln har varit verkningsfull och att den medverkat till en snabbare utbyggnad av barnstugorna. Jag motsäger inte heller motionärer och reservanter när de påstår att majoriteten av föräldrarna har en större tilltro till barnstugornas verksamhet och finner den tryggare än andra former av barntillsyn. Faktum är emellertid att det byggs barnstugor i en rad kommuner numera i en takt som man inte tidigare räknade med. Balansregeln har otvetydigt medverkat till denna utbyggnad. I många kommuner kan man i dag säga att det är relativt väl sörjt för barntillsynen genom barnstugorna, medan det i andra tyvärr släpar efter. Men här rör det sig ibland om bristande politisk vilja att göra en insats, och det är följaktligen ytterst angeläget för den allmänna opinionen att söka påverka de kommunala instanserna i framåtskridande syfte. Det är ofta så att borgerligt styrda kommuner har uppvisat mindre intresse för barnstugebyggandet än socialdemokratiskt ledda kommuner. Undantag finns givetvis, men helhetsbilden är i alla fall obestridligen denna. När vi inom utskottsmajoriteten nu säger att ett slopande av balansregeln bör ske, så grundas detta på erfarenheterna i stort, att vi i betydande grad har kommit ifatt med barnstugebyggandet. Det bör enligt vår mening vara möjligt att slopa balansregeln utan att detta behöver leda till en minskning i utbyggnadstakten. I sammanhanget bör man notera det ökade stöd som ges till barnstugorna genom riksdagens beslut i december 1971. De höjda statsbidragen bör vara en viss garanti för att man inte kommer att minska antalet barnstugebyggen.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

Herr talman! Jag har med tacksamhet noterat att utskottets företrädare här underströk betydelsen av balansregeln, och jag kan också hålla med honom om att det ute i kommunerna har skett en kraftig utbyggnad av barnstugeverksamheten. Men jag kan inte dela hans synsätt att situationen ute i kommunerna nu är så god att vi kan slopa denna regel. Barnstugeverksamheten är en av de omsorger från samhällets sida om de enskilda individernas välfärd, som vi har kommit i gång med mycket sent. Jag vill påstå att vi alldeles för sent har uppmärksammat vilka krav på samhällsåtaganden utvecklingen ställer, vilka förändringar i de enskilda individernas och familjernas tillvaro som industrialiseringen samt den sociala, ekonomiska och tekniska utvecklingen har medfört och som ställer krav på solidariska insatser. Inte förrän mycket sent upptäckte vi hur mycket social nöd i samhället som orsakas av bristen på goda tillsynsformer för barnen. Vi upptäckte likaledes mycket sent att familjens situation nu är så förändrad att samhället måste gå in jämsides med föräldrarna för att uppfostrarrollen skall kunna klaras och barnens uppväxtförhållanden skall kunna bli bra. Den pådrivande kraften i dessa frågor har varit den politiska och fackliga arbetarrörelsen. Det har varit så både ute i kommunerna och i riksdagen. I kommunerna har framför allt många företrädare för arbetarrörelsen, inte minst dess fackliga gren, gjort ett mycket fint pionjärjobb med att driva fram dessa frågor, ofta under stort motstånd från framför allt de borgerliga partierna. Själva principfrågan har vi nu klarat av, och det råder inte längre några motsatta meningar om behovet av barntillsyn. Men i det kärva budgetläge vi nu känner av runt om i landet visar det sig att de gamla motsättningarna ändå finns kvar. När budgetläget kärvar till sig säger man nämligen på borgerligt håll att nu skall vi skära ned barntillsynsutbyggnaden, nu skall vi höja avgifterna. Och vi på vår sida framhåller att just i detta läge är det särskilt viktigt att prioritera barntillsynsutbyggnaden, så att den inte halkar efter ytterligare, och att vi måste föra en socialt försvarlig avgiftspolitik. När det gäller verksamhetens utformning söker man på borgerligt håll en i alla bemärkelser billig barntillsynsform, och när man då upptäcker att familjevården inte är så billig som man tänkt sig, därför att man nu tvingas börja betala rimliga löner till dagbarnvårdarna — ja, då skär man t.o.m. ner familjevården. När arbetarrörelsen har satsat på barntillsyn och på institutionsutbyggnad har det skett med utgångspunkt i en rad motiv. För det första måste vi helt enkelt ta hand om de barn som i dag icke får någon tillsyn alls eller som har så dålig tillsyn att samhället måste träda emellan, eftersom föräldrarna inte har råd att ordna för barnen på rätt sätt. Men även om man bara tar detta mycket enkla grundläggande kriterium visar all erfarenhet nödvändigheten av att satsa på institutionsutbyggnaden. Det finns nämligen ingen uppsjö av dagbarnvårdare att ösa ur. Det finns inte hur många barndagvårdare som helst. I själva verket finns det en ganska begränsad grupp av barndagvårdare, som man kan få och behålla i kommunerna. Ty de som åtar sig att bli barndagvårdare är i stor utsträckning kvinnor som söker sig ut på arbetsmarknaden och för vilka detta är ett genomgångsyrke. Omsättningen på barndagvårdare är alltjämt mycket stor ute i kommunerna, och många kommuner upptäcker också att man inte kan rekrytera barndagvårdare i den utsträckning man önskar. För det andra är det naturligtvis här av betydelse att se till att föräldrarnas rätt till förvärvsarbete — även kvinnornas — garanteras och att man kan följa föräldrarnas önskemål när det gäller barntillsynen. Det är utan tvivel så att majoriteten av föräldrarna önskar institutionsvård. Självfallet accepterar man familjedaghemsvård om man inte kan få någon annan hjälp av samhället, men det man vill ha är institutionsvård. För det tredje — och detta är anturligtvis det viktigaste — om man vill skapa bättre, mer utvecklingsfrämjande och mer jämlika uppväxtförhållanden för barnen än vad vi har i dag, så måste man satsa på institutionsvård. Det råder i dag inget tvivel bland dem som mera noggrant sett till vad barnen behöver för sin sociala fostran och allsidiga utveckling om att det är så. Arbetarrörelsen har alldeles entydigt ställt sig på den linjen. Det har LO gjort, och det har de socialdemokratiska partikongresserna under 1960-talet gjort — detta har mycket starkt understrukits i jämlikhetsrapporten till 1969 års partikongress. I LO:s familjepolitiska program från samma år heter det: ”Barntillsyn i form av daghem möjliggör för barnen att under pedagogisk ledning få en grundläggande social träning. Detta moment saknas nästan helt i familjedaghemmen. Vi har under utbildningskapitlet påvisat hur avgörande den sociala bakgrunden kan vara när det gäller att klara skolarbetet. Genom den kollektiva barnverksamheten finns möjligheter att utjämna de nu ofta stora skillnaderna i förutsättningar mellan olika barn. Således blir det även ett jämlikhetskrav från barnens sida att få del av denna sociala träning. Insikten om det positiva i den kollektiva samvaron ligger bakom utbyggnaden av daghem och lekskola.” Om familjedaghemmen heter det: ”Till denna förskola bör som ett komplement — — — knytas några kvalificerade familjedaghem.” Det är i stort sett allt som sägs om familjedaghemsverksamheten i detta mycket ambitiösa och omfattande program för den framtida familjepolitiken. Jag har velat klargöra hur entydig arbetarrörelsen varit på den här punkten för att verkligen också göra klart varför vi motionärer har varit så beslutsamma att upprepa detta krav när man nu föreslår att balansregeln skall avskaffas. Men vi gör detta också mot en annan bakgrund. Vi delar nämligen inte optimismen beträffande utvecklingen och utvecklingstakten. I LO:s familjepolitiska program kräver man att barnstugorna skall byggas ut med 15 000 platser per år, så att vi 1975 har 120 000 platser i daghem, dessutom platser i fritidshem. 1971 har vi enligt vad som redovisats i statsverkspropositionen — det är preliminära siffror som icke är verifierade — 41 000 daghemsplatser, 8 000 fritidshemsplatser och 42000 familjedaghemsplatser. Det är tillsammans 91 000 platser. 1972 har man uppskattat att vi skulle ha tillsammans 107 000 platser. Det framstår utan vidare som klart att vi icke på långt när kommer att lyckas klara den uppsatta målsättningen. Kanske kommer vi att göra det om vi lägger ihop platserna i daghem, fritidshem och familjedaghem. Familjeministern har i dag sagt att vi har haft en mycket kraftig igångsättning under de senaste nio månaderna — 9 400 platser. Det är glädjande om det är så. Men av de siffror som socialstyrelsen redovisat framgår att man under det första halvåret 1971 hade en mycket låg igångsättning — 3 179 platser. Det hör också till bilden. Vidare är det här en igångsättning som kommit till medan balansregeln gällde och stimulerad av de höjda statsbidragen och de särskilda förmåner som kommunerna fick med anledning av sysselsättningsläget. Efter detta har kommunerna fattat sina budgetbeslut för 1972, och de förbereder budgetbesluten för 1973. Där har utan tvivel mycket kraftiga nedskärningar skett. Jag vet det från min egen kommun, och jag tror att det går att få fram sådana uppgifter från andra kommuner också. Vi kan konstatera att det nog inte finns anledning till någon överdriven optimism. Även om den siffra familjeministern nämnt skulle vara typisk för utvecklingen ligger den nämligen fortfarande långt under LO:s krav. Vi har ännu inte något år kommit upp till en utbyggnad som ligger i höjd därmed. Vidare har relationerna förskjutits mellan familjedaghem och daghem. Varje år under 1960-talet har antalet familjedaghem med kommunalt och statligt stöd vuxit kraftigare än antalet daghem och vi har nu totalt fler familjedaghem än daghem. Detta var inte vad som avsågs i vårt familjepolitiska program. Det är givetvis bra att föräldrarna har en subventionerad barntillsyn under samhällelig kontroll. Men det var inte en sådan ändring av relationerna mellan familjedaghemmen och daghemmen som avsågs. Detta är inte en utveckling som kan leda till en allmän förskola. Det finns något mycket intressant redovisat i årets statsverksproposi tion, nämligen att man i kommunerna beräknar att det under 1973 endast skall tillkomma 3 000 familjedaghemsplatser. Man kan fundera över vad den siffran tyder på. Jag tror att det kan finnas flera skäl till en sådan prognos. Ett viktigt skäl är att många kommuner nu har nått upp till taket för balansregeln och därför stoppar expansionen i stället för att öka daghemsutbyggnaden så mycket att också familjedaghemmen skulle kunna utökas. Ett annat skäl är att de ökade lönerna till dagbarnvårdarna nu på allvar slå igenom och att kostnaderna för familjedaghemmen börjar bli höga; då skär man ner även på den sidan. Om jag skall våga en gissning tror jag att man, om man tar bort balansregeln, kommer att få en mycket kraftig höjning av familjedaghemsutbyggnaden — utöver de 3 000 platserna. Herr Romanus har talat speciellt om bidragen till familjedaghemmen; borgerliga motionärer vill att de skall höjas och att kvotregeln skall tas bort. Jag har roat mig med — fastän det var ett tvivelaktigt nöje — att räkna på hur stora bidragen till familjedaghem och daghem faktiskt har varit och är, i kronor och öre, och jag vill erinra om några fakta. Bidraget till familjedaghemmen är värdebeständigt — 35 procent av kommunernas nettokostnader sedan man dragit av föräldraavgifterna. Det innebär, inom parentes, att kommunerna får mindre statsbidrag när de höjer taxan. Man kan kritisera den politiken från många utgångspunkter, men också från snävt ekonomisk synpunkt. Vi har alltså haft ett värdebeständigt bidrag. För min egen kommun var det 1970 uppe i drygt 3 000 kronor per plats och det beräknas komma upp till knappt 4000 kronor under 1972. Det betyder att bidraget till familjedaghemmen under de flesta år har överstigit bidraget till daghemmen i kronor och öre och att det kanske kommer att göra det nu också. Det statsbidrag som nu utgår till daghemmen är nämligen 4 000 kronor per plats, men man har en tjugoprocentig överinskrivning, och bidraget blir därför per inskrivet barn 3 300 kronor. Som vi ser blir effekten att bidragsgivningen till familjedaghemmen fortfarande är mycket generös, och det finns ingen anledning att i det läget kräva att just de bidragen skall höjas ytterligare. Jag upprepar vad fru Sigurdsen har sagt: I det läge som vi nu har, när vi väntar på förslag från barnstugeutredningen och den översyn av finansieringsfrågorna som skall ske i anslutning till behandlingen av barnstugeutredningens betänkande i departementet, skall vi inte gå in och peta på bidragsreglerna. Jag tror för min del att vi för kommunerna behöver riktlinjer i lagstiftningsform som talar om vilken standard i fråga om barntillsyn medborgarna skall garanteras. Innan vi har en sådan lagstiftning måste vi ha stimulansregler, och i varje fall skall inte dessa regler ändras innan vi kan bedöma barnstugefrågan i hela dess vidd. Vi har tagit hänsyn till det problem som man kan ha i sammanläggningssituationer och i kraftigt expansiva kommuner genom att föreslå en dispensregel, och jag tycker att det bör vara tillräckligt för att klara situationen för de kommuner som annars skulle hamna i ett orimligt läge. Jag vill särskilt på denna punkt ta upp en sak, nämligen glesbygdsbarnens situation. Här har man talat som om det skulle vara otänkbart och onödigt att tillfredsställa glesbygdsbarnens behov av en allmän förskola. Man har sagt att glesbygdskommunerna, kommuner med små befolkningar, inte skall behöva bygga några förskolor för att få bidrag till familjedaghem, utan barntillsynsfrågan skall där lösas genom familjedaghem. Jag är inte alls överens med dem som resonerar på det viset. Jag anser att det är nödvändigt och även praktiskt möjligt att klara förskolefrågan också för glesbygdskommunerna och att vi måste håll fast vid den målsättningen. Vi har i detta land under lång tid haft en väldigt kraftig utveckling — en höjning av den tekniska utvecklingsnivån, en höjning av produktionen och snabbt stegrade inkomster. Vi har nog många av oss nu kommit underfund med att man kan diskutera till vilket pris för somliga grupper i samhället den utvecklingen har köpts och vilka det är som har fått stå kvar på en låg standard för att vi andra skall kunna dra nytta av den höga utvecklingen. Jag vill hävda att bland dem som vi har utnyttjat i denna situation finns både de vårdbehövande, inte minst barnen, och de som skall vårda dessa människor. När vi nu har hamnat i ett läge, där en utbyggd barntillsyn börjar nå en sådan omfattning att den faktiskt kostar något och de som sköter barntillsynen börjar få löner som också kostar oss något, skall vi inte inför detta faktum dra den slutsatsen att vi inte har råd med detta. Vi måste i stället inse att barnens uppväxtförhållanden skall få lov att kosta något och att detta utgör en bit av välfärden som måste få ta en del av våra ekonomiska resurser i anspråk. Vi får inte inför detta stoppa kraven på en hög kvalitet på barntillsynen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 7 vid punkt &

Herr talman! Kvinnorna har under senare år blivit alltmer stimulerade av samhället till arbete utanför hemmet, inte minst genom den skattereform som genomfördes för ett par år sedan. Men hindren för att kvinnorna skall kunna utnyttja sin rätt att förvärvsarbeta är ändå stora. I dag är det stora hindret bristen på barntillsyn. Att det är kvinnorna som blir hindrade känner vi alla väl, för det anses fortfarande såsom nästan självklart att det är kvinnan som skall ge upp utbildning och förvärvsarbete för att vara hemma hos barnen, när samhällets barntillsyn inte räcker till eller man inte kan ordna på annat sätt för sina barn. Jag tycker att det är ett hån mot kvinnan och unga familjer att först genom reformer stimulera och sedan genom andra reformer också ge förutsättningar för yrkesengagemang. Arbetskraftsundersökningen 1971 visar att det fanns 371 600 barn, vilkas mödrar förvärvsarbetar mer än 19 timmar i veckan. Barntillsynen, om vi nu håller oss till någorlunda säkra siffror som vi helt känner, omfattar fortfarande mindre än 100 000 barn. Jag använder mig då av det platsantal som finns på barnstugor, i Nr45 familjedaghem och i fritidshem. Jag tycker inte att man som fru Onsdagen den Sigurdsen gör kan räkna in de barn som vistas ett par tre timmar om 22 mars 1972 dagen i lekskola, eftersom den vistelsen inte löser tillsynsproblemet för ensam föräldrarna. Hur är då tillsynen ordnad för övriga nära 300 000? Många gånger är det provisorier, som sliter på både barn och föräldrar. Jag anser att vi inte har råd att misshushålla så med barnen och inte heller med föräldrarna. Jag är litet förvånad över att flera talare här i dag verkar nöjda med utbyggnaden och talar om att vi bygger ut så mycket, när bristen ändå är så stor. Trots den utbyggnad som sker står fortfarande lika många barn utanför den tillsyn som samhället anordnar, eftersom fler och fler kvinnor kommer ut i yrkeslivet. Vi skall inte tro att det i framtiden blir så många som kommer att kunna ordna privat barntillsyn — i dag finns det rätt många praktikanter som ser till barnen i familjerna, men vi vet att det nu fordras mindre praktik för yrkesutbildning än tidigare. Jag tror heller inte att de unga familjerna kan förlita sig till mormor och farmor i framtiden, eftersom också mormor och farmor kommer att förvärvsarbeta och således inte kan hjälpa de unga familjerna.

När vi är i ett sådant läge — jag vill kalla det för ett prekärt läge — att vi inte kan ordna tillsyn för större del av barnen än som nu får är fallet, tycker jag inte att vi bör tala så mycket om att prioritera den ena eller den andra formen. Det är inte tid att göra det, utan här gäller det att klara uppgiften så hyggligt som möjligt.

Och motivet? Det har jag redan sagt, men jag kan upprepa det, eftersom det är enkelt; vi hjälper kvinnor och familjer och känner ansvar gentemot barnen. Därför är de små försök att ta bort balansregeln som nu har gjorts från regeringens sida tacknämliga. Jag hoppas också att de så småningom skall följas även av ett borttagande av kvotregeln. Fru Sigurdsen talade om förskolans positiva inverkan på barnen. Där är vi naturligtvis helt eniga — nu, äntligen! Det är nämligen trots allt inte så värst länge sedan LO, som står fru Sigurdsen så nära, talade om lekskolan, förskolan eller vad man nu använder för benämning, som den 143 sista resten av finskolan. Men är vi nu överens, hoppas jag att vi också inom en relativt nära framtid skall kunna få beslut om en allmän förskola. Sedan talade fru Dahl om att även barnen i glesbygden behöver förskolan. Ja, naturligtvis behöver de det, minst lika mycket som andra barn. Men för att vi skall kunna nå även glesbygdens barn med förskolan måste vi — det vill jag redan nu säga inför det framtida beslut som vi skall ta — göra förskolan obligatorisk. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 8 och 9.
Herr talman! Man blir litet betänksam inför de bristande kunskaper som centerpartiets företrädare visat på detta område. Herr Gustavsson i Alvesta visste inte om att servicekommittén kommit ut med några betänkanden alls. Statsrådet Odhnoff talade om detta för honom och lovade att skicka över dem. Fru Elvy Olsson vet inte om att när barnstugeutredningen i sin diskussionspromemoria talar om förskola, när LO och TCO gör det i sina familjepolitiska program, då innebär detta alla former av verksamhet i institution före skolåldern. Med förskola menas alltså både daghem och lekskola. Det är detta jag talat om i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag efterlyste förslag från servicekommittén. Statsrådet Odhnoff talade om — men detta visste jag förut, fru Sigurdsen — att det kommit fram betänkanden och redovisningar. Men några förslag har inte framlagts, och det var sådana jag efterlyste.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att yrka bifall till reservationen 7 under punkten 9. Jag gör det inte enbart därför att jag är motionär och mitt namn alltså återfinns under fru Dahls motion. Jag tycker att fru Dahl och fru Sigurdsen lagt fram alla de sakskäl, som kan dras fram i en debatt för balansregelns bibehållande. Att jag står här beror främst på att jag representerar Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Det är i denna egenskap jag anser det nödvändigt att påpeka att jag är djupt bekymrad över förslaget — och troligen även beslutet — att ta bort balansregeln. Jag minns den stora principdebatt vi hade när den år 1968 infördes och hur både min organisation, andra socialdemokratiska organisationer och LO med glädje hälsade förslaget. Nu hade man kunnat riskera att balansregeln tagits bort utan någon större debatt. Jag noterar med stor tillfredsställelse att utskottet i sin seriösa behandling inte varit lika mycket utan tvekan som propositionen. Man trycker mycket starkt på att vi måste studera verkningarna av balansregelns slopande. Om den negativt skulle påverka barnstugeutbyggnaden, kommer man att överväga andra åtgärder för att föra in utvecklingen i rätt riktning. Jag tycker att denna tveksamhet i utskottets skrivning är värd att understryka. Man bör dock framhålla något som icke, såvitt jag kunnat se, berörts här i debatten. När diskussionen förts om ett borttagande av balansregeln, har man uppenbarligen också tänkt på vissa svårigheter som de nuvarande bestämmelserna medför för en del kommuner. Det rör främst sådana kommuner som fått känning av kommunsammanslagningar och stora inflyttningskommuner. Jag tror att det även utifrån dessas synpunkt är värt att peka på reservationen 7 under punkten 9, som undertecknats av fru Sigurdsen och fru Marklund. Här sägs klart och tydligt ut att dessa svårigheter bör kunna lösas genom övergångsbestämmelser. Kungl. Maj:t skulle alltså få möjlighet att utfärda dispens i vissa särskilda fall under en övergångsperiod. Såvitt jag kan se är detta en långt bättre väg än att ta bort balansregeln. Unga föräldrar föredrar daghemsverksamhet. Det visar inte minst en mycket färsk undersökning som gjorts i Skaraborgs län av Kommunalarbetareförbundet där. Vi har en grupp unga flickor som för min organisations räkning håller på att arbeta ut ett familjepolitiskt program som också bygger på en allmän förskola.

Med det, herr talman, ber även jag att få yrka bifall till reservationen 7 vid punkten 9.

Herr talman! Fru Sigurdsen uttryckte sin förvåning över att de borgerliga partierna i höstas var ense om att man skulle höja statsbidragen till den kommunala familjedaghemsverksamheten från 35 till 50 procent men att moderata samlingspartiet av någon anledning har hoppat av, som hon säger. Ja, den anledningen är ju att en utredning nu har tillsatts för att se över kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Denna utredning skall ta upp önskemålen både om en höjning av bidragen för den kommunala familjedaghemsverksamheten och en höjning av statsbidragen till de kommunala bostadstilläggen, som behandlats under en annan punkt här tidigare. Vi anser inom moderata samlingspartiet fortfarande att en höjning av statsbidragsprocenten på båda dessa områden är i högsta grad önskvärd. Med hänsyn till den nu tillsatta utredningen, som vi hoppas skall ge snara resultat, vill vi dock inte nu föreslå några stora förändringar i bidragsreglerna. Däremot fullföljer vi förslagen både om slopande av balansregeln, något som föreslås i propositionen, och om slopande av kvotregeln för bidrag till kommunerna just för att skapa bättre rättvisa mellan kommunerna. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 8 angående slopande av kvotregeln.
Herr talman! Jag tycker det är angeläget att deklarera att vi här är helt ense om att den form av barnomsorg som prioriteras är den som sker i barnstugorna. Det är min mycket bestämda uppfattning att det är denna form som skall sättas främst. När det sedan gäller den balansregel som nu är under debatt, hade vi ju under remissdebatten tillfälle att ge våra synpunkter. Jag vill hänvisa till de motiv för slopande av regeln som jag då förde fram.

Jag talade då också om att jag inte såg detta som någon stor principiell fråga.

Jag kan bara konstatera att utskottet har skrivit ungefär i samma tongångar som jag använde i den allmänpolitiska debatten den 4 februari. Det är naturligtvis att beklaga att igångsättningen på barnstugesidan temporärt gick ned i början av 1971, men vi kan ju knappast ta diskussionen om balansregeln till intäkt för detta. Den existerade ju då. Den utbyggnad som har skett nu har ju i hög grad kommit till sedan det blev känt att det fanns förslag om slopande av balansregeln. När fröken Mattson framför bekymmer å Kvinnoförbundets vägnar, vill jag gärna lugna henne. Det finns alltså inga principiella motsättningar i denna fråga.

Herr talman! Man borde kanske inte lägga sig i det här privata socialdemokratiska meningsutbytet om regeringens förslag att ta bort balansregeln, men det är några saker som fru Dahl sade som inte kan få stå oemotsagda i den här debatten. Fru Dahl lever ju i en värld av svart och vitt. Det är den politiska och fackliga arbetarrörelsen som har drivit på daghemsutbyggandet, i riksdagen och i kommunerna, under hårt motstånd från de borgerliga. Och nu vill de borgerliga ute i kommunerna skära ned, medan alla socialdemokrater talar för att barntillsynen måste sättas först och byggas ut. Det är ungefär så fru Dahl ser utvecklingen. Men om det är på det sättet, varför sade då socialdemokraterna i riksdagen nej till många förslag från bl.a. folkpartiet under 1950 och 1960-talen att man skulle skynda på den här utbyggnaden av barntillsynen; att man skulle göra mer från statens sida? Och har fru Dahl aldrig träffat någon av de många socialdemokratiska kommunalpampar som under tiden fram till mitten av 1960-talet var en sådan effektiv spärr mot en utbyggnad av barnstugor i kommunerna? Jag vet inte hur lång tid fru Dahl har bakom sig inom arbetarrörelsen, men några av dem har hon kanske ändå träffat. Jag kan försäkra, utan att ha så oerhört många kontakter i den rörelsen, att det finns åtskilliga, och de är fullt synliga även för oss andra. Så det går inte att försöka inbilla någon att den här svart-vita världsbilden är riktig. Barnstugebyggandet tog fart i många kommuner just efter 1966 års val, då ett ledningsskifte ägde rum. Jag påstår nu inte att orsaken till det enbart var att nya partier kom i ledningen, utan jag tror att det ganska mycket var en generationsfråga. Men det var ändå på många håll så att socialdemokrater, som hade hållit tillbaka barnstugebyggandet, fick lämna plats för borgerliga politiker såsom fru Dahl säger — många gånger folkpartister — som på sitt program inför valet hade tagit upp att barnstugebyggandet nu skulle ökas, och som sedan också genomförde detta när de fick tillfälle. Jag undrar om det inte finns någon ansvarig socialdemokrat ute i kommunerna i dag som av bistra ekonomiska skäl medverkar till att hålla tillbaka utvecklingen av barntillsynen? Jag förstår inte vilket syfte det kan tjäna att här i riksdagen försöka måla upp en bild av det politiska Sverige så till den grad i svart och vitt som fru Dahl gör. Jag vill ändå — det kan vara ett kärkommet tillfälle för en enkel suppleant — ge en komplimang till socialutskottets ordförande, vilkens beskrivning ändå var något mer nyanserad. Han sade att helhetsintrycket var att de borgerliga hade hållit tillbaka och att socialdemokraterna hade drivit på, men att det ändå fanns undantag. I fru Dahls uppläggning fanns det inte plats för några undantag. Men herr Karlsson gav lika litet som fru Dahl något som helst bevis för sina generaliseringar, och därmed är de inte heller mycket värda. Fru Dahl sade också att arbetarrörelsen har en entydig inställning till familjedaghemmen. Inte heller den bilden stämmer. Sanningen är den att arbetarrörelsen har haft en mycket splittrad inställning till familjedaghemmen. Det finns dels en aktiv grupp, som hela tiden varit motståndare till att man skall göra något för att få fler och bättre familjedaghem, dels en majoritet — och dit hör regeringen — som så småningom motvilligt har låtit sig pressas att vidta vissa åtgärder för att åstadkomma detta. Var hade vi stått i dag, om fru Dahl och hennes meningsfränder hade fått råda inom arbetarrörelsen? Vilken barntillsyn hade de familjer haft som i dag anlitar kommunala familjedaghem, med dagbarnvårdare vilka arbetar enligt Kommunförbundets avtal? Och vilken lön och vilken ställning hade dagbarnvårdarna haft, om motståndarna till familjedaghemmen hade fått råda inom arbetarrörelsen? Ja, det är fullständigt klart att de hade haft det väsentligt sämre i dag. Men tack vare det tryck som sattes in från oppositionshåll har vi ändå så småningom, fastän alltför sent, fått fram vissa resultat. Det tror jag att de berörda familjerna är ganska glada åt. Nu, när det finns en tillsynsform under kommunal insyn och med vettiga ersättningar, erkänner också fru Dahl att det är bra att en sådan finns. Fru Dahl frågar nu varför man skall höja bidragen bara till familjedaghemmen. Men folkpartiet har föreslagit att man skall höja bidragen både till familjedaghemmen och till barnstugorna. Vi kan inte i en enskild motion eller i en reservation skissera upp något bidragssystem, men vi har föreslagit höjningar på båda fronterna. Stimulera gärna utbyggnaden av barnstugor — vi är för det — men gör det inte på ett sådant sätt, att det går ut över de familjer som så innerligt väl behöver bra familjedaghem, när de inte kan få plats på daghem! Det gagnar verkligen inte deras sak.
Herr talman! Jag skall inte glädja herr Romanus med att hoppa in i den eviga debatt som han tar upp varje gång vi deltar i de familjepolitiska diskussionerna, under förebärande att jag skulle måla allting i svart och vitt. Men när jag sade att det är den fackliga och den politiska arbetarrörelsen som varit pionjärer och som har gjort det tunga jobbet ute i kommunerna när det gällt att driva fram daghemsfrågan står jag på mycket fast mark. Jag talar verkligen inte bara om mina egna privata erfarenheter från det kommunala arbete jag har bedrivit på detta område. Självfallet finns det personer inom alla partier som till att börja med har varit oförstående. Vad det var fråga om på 1950 och 1960-talen var i mycket stor utsträckning att få människor att förstå att det över huvud taget behövdes ingripanden från samhället på detta område, och det fanns självfallet också inom vårt parti personer som inte insåg behovet härav. Men de som gjorde arbetet på att bana väg var människor som tillhörde vår rörelse, speciellt den fackliga rörelsen. Det kan nog ha sin betydelse att påpeka det i en debatt som denna. När jag säger att arbetarrörelsens inställning är entydig när det gäller synen på den institutionella barnavården, att den kollektiva uppfostran och samvaron i grupp skall prioriteras, grundar jag inte det uttalandet på några tillfälliga intryck utan på enhälliga beslut av LO och av partiet under hela 1960-talet vid deras olika kongresser. Och man har inte bara fattat enhälliga beslut utan har också fört fram detta som en högt prioriterad fråga. När folkpartiet och andra borgerliga partier tagit upp barntillsynsfrågan under 1960-talet — och speciellt under den strid om familjedaghemmen som herr Romanus pekade på — har det varit en betydande kvalitetsskillnad mellan er och oss. Vi är inga fiender till alla dagbarnvårdare. Vi är fiender till ett system, där familjevården prioriteras och där man inte ställer några krav på den vård som barnen skall få. Det var tack vare socialdemokratiska politikers arbete som vi fick en sådan utformning av familjedaghemssystemet som vi nu har och som garanterar någon form av kvalitet. Några sådana kvalitetskrav var inte folkpartiet och de andra borgerliga partierna intresserade av att ställa på 1960-talet. De ville att man på lösa boliner skulle införa statsbidrag och upphöja familjedaghemmen till sam hällelig verksamhet.

Herr talman! Herr Romanus efterlyste konkreta exempel på de borgerligas försök att förhindra barnstugeutbyggnaden. Jag skall nöja mig med ett enda exempel, nämligen det från Göteborg. Där har folkpartiet, som ju är dominerande parti, varit med om att genomföra de gamla socialdemokratiska planerna. Men när socialdemokraterna sedan vill öka på programmet, säger de borgerliga med folkpartiet i spetsen nej. Det är ett typiskt exempel på hur folkpartiet i praktisk gärning genomför en barnstugepolitik.
Herr talman! Det exempel som herr Karlsson i Huskvarna anförde bemöttes redan under den allmänpolitiska debatten, så det behöver jag inte fördjupa mig i. Dessutom duger det inte med exempel. Om man ger svepande helhetsformuleringar av typen att socialdemokraterna har varit mest för och de borgerliga mest mot, kan man inte bevisa det bara med att ta ett enda exempel. Jag skulle kunna ta massor med motexempel, men det är inte på det sättet debatten skall föras. Gör man ett generellt påstående, får man lov att ha något bevis som ger en helhetsbild. Det har varken herr Karlsson eller fru Dahl presenterat. Nu vill jag ändå ta fasta på det positiva och notera att fru Dahl i sitt senaste inlägg erkände att det inom det socialdemokratiska partiet — eller inom arbetarrörelsen, som hon säger — har funnits motståndare till utbyggnad av barntillsynen. Det är ju alltid något. Jag undrar om vi någonsin kommer att få uppleva att fru Dahl sträcker sig så långt att hon också erkänner att det har funnits människor inom andra partier som i god vilja och med omtanke om familjerna har arbetat för en utbyggnad av barntillsynen. Jag är tveksam på den punkten, men den som lever får väl se. Jag skall ta fasta på en sak till som fru Dahl sade, nämligen att det är en kvalitetsskillnad mellan oss när det gäller det sätt på vilket vi har drivit dessa frågor. Jag får tacka även för det erkännandet.

Herr talman! Statsbidrag utgår till driften av semesterhem med 4 kronor per dag för utnyttjad plats samt för resor till semesterhem eller resor i samband med annan form av semestervistelse. I motionen 484 yrkas avslag på Kungl. Maj:ts förslag om fortsatt bidragsgivning till denna verksamhet. Motiveringen härför är att bidragen utgår med så små belopp att de inte längre har så stor betydelse och att administrationen av de många små beloppen blir förhållandevis dyrbar. Att bidragen numera har förlorat en del av sin betydelse erkänner även utskottets majoritet. Vi har i reservationen 10 hemställt om bifall till motionens förslag. Vi anser att det gäller att försöka se till att bördan på landets skattebetalare inte blir ännu mer betungande än den är. Då är det nödvändigt att dra in på utgifter som går att undvara, och vi anser att detta är en sådan utgift. År 1970 utgick bidrag för 11 300 gäster vid semesterhem och för 9 700 semesterresor. Den sammanlagda utgiften för dessa statsbidrag var 1970/71 1 275 186 kronor. Det genomsnittliga sammanlagda bidraget för både semesterhemsvistelse och resor blir inte mer än ca 100 kronor per person. I många fall är bidragen mindre än 50 kronor per person. Möjligheterna att få de här bidragen har på många håll varit dåligt kända, och utbetalningarna i de olika landstingsområdena har varit mycket olika.

Sådana här företeelser kan man se, om man jämför län som gränsar till varandra även i andra delar av landet. Det skiljer väldigt mycket i bedömningen av de olika ansökningarna från län till län. Inte i något fall har man dock fått mer än 200 kronor. Som jag har sagt tidigare visar erfarenheten att möjligheterna att få semesterbidrag är väldigt okända på många håll, men det framgår alltså också att bidragsansökningarna behandlas kolossalt olika beroende på i vilket län man råkar ha hamnat. Sammanfattningsvis kan det sägas att semesterbidragen rör sig om så små belopp att det är i ytterst få fall de har någon avgörande betydelse. Allt det här sker dessutom till priset av en ganska omfattande administration med granskning av ansökningarna i olika instanser. Därför har vi ansett att den här anslagsposten går att dra in och yrkat att det föreslagna anslaget på 1,8 miljoner kronor inte skall beviljas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 10 vid punkten 11.

Herr talman!

Men genom den skrivningen erkänner man ju att dessa bidrag har en betydelse; annars hade man väl formulerat det på ett annat sätt. Begränsningen av resebidraget har visat sig medföra att i stort sett endast kvinnor med en taxerad inkomst under 6 000 kronor kan ifrågakomma. Under 1970 beviljades bidrag till 9 733 resor, och till 6 600 av dem utbetalades belopp mellan 50 och 200 kronor.

Jag tror också att det för många människor betyder en del även om de får lägre bidrag än 50 kronor. Det är därför som utskottet hemställer om bitall till det 1propositionen föreslagna anslaget och skriver att dessa bidrag fortfarande har betydelse för många personer som lever under knappa ekonomiska villkor. Det är inte bara fråga om bidragen till resorna utan också om de bidrag som utgår till semesterhemmen. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Om man ser på de bidrag som utgick 1970 så konstaterar man när det gäller resebidragen, som ju är den stora posten i sammanhanget, att en tredjedel av bidragen ligger under 50 kronor per person, en tredjedel mellan 50 och 100 kronor per person och en tredjedel mellan 100 och 200 kronor per person. Det är klart att man kan säga att detta ändå betyder något, och det gör det givetvis. Om jag får 100 kronor av fru Skantz så betyder det i alla fall en del för mig också, liksom det motsatta förhållandet. Men jag vill ändå påstå att detta inte betyder så mycket. Man får ju räkna med att det till dessa kostnader kommer administrationskostnader för att få ut de här små bidragen. Tidigare i dag frågade socialministern: På vilka områden vill moderata samlingspartiet minska utgifterna för att kunna få utrymme för skattesänkningar? Vi har pekat på en hel del områden, och det här är en liten punkt i sammanhanget som vi tycker att man inte behöver anslå medel till i nuvarande ekonomiska läge.
Herr talman! Jag förstår så väl att herr Åkerlind — det framgår av denna motion och också av den motion som gäller nästa punkt — gör vad han kan för att få ihop så mycket besparingar att man från moderata samlingspartiets sida kan komma med ett skattesänkningsförslag. Men det här rör sig ju ändå bara om 1,8 miljoner kronor. När herr Åkerlind säger att utbetalningarna och kännedomen om dessa bidrag varierar mellan olika landsting vill jag svara att vad vi då har att göra är väl egentligen att sprida information om de bidrag som finns att få. Det vore väl bättre då att öka informationen. Sedan har herr Åkerlind också talat om administrationskostnaderna. Men det är ju inte det som tas upp i motionen, utan man talar i motionen om att bidragen är så små till den enskilde att de mist större delen av sin betydelse och att det är därför man vill ta bort dem. Om man vill se över hela administrationen bör man väl föra fram det i motionen.
Herr talman! Fru Skantz menar att det här är en så liten post att den inte betyder så mycket och att vi försöker få ihop besparingar. Jag anser att vi gemensamt i den här kammaren skall försöka få ihop så mycket besparingar att det blir litet mer över för löntagarna, så att de slipper betala det mesta av sina avlöningar i skatter. Det är det främsta skälet till att vi behöver få ihop besparingar. Om det är många poster så betyder det ju på sikt rätt mycket i alla fall.
Herr talman! Jag kan hålla med herr Åkerlind om att vi skall göra vad vi kan för att åstadkomma en skattesänkning. Men det här förslaget går ju ut på att man skall ta ifrån dem som mest behöver pengarna, och det är därför jag reagerar och har en annan uppfattning än herr Åkerlind.

Herr talman! Under förra året inrättades inom socialstyrelsen ett statligt lekmiljöråd och till det anslogs vid förra årets riksdag 400 000 kronor. Samma belopp föreslås nu för nästa budgetår. I en reservation vid förra årets riksdagsbehandling yrkade jag avslag på den här anslagsframställningen och även i år har jag, i reservationen 11, yrkat att något anslag till lekmiljörådet inte skall utgå. Det finns ju många nödvändiga saker att satsa pengar på, men jag tror inte att det statliga lekmiljörådet är en nödvändig företeelse. Barn leker med så många olika ting, och jag tror att man behöver få leka och rasa i barnaåren. Låt oss slippa pekpinnar från en statlig myndighet om hur barnen skall leka och vad de skall leka med! Därför bör några medel för lekmiljörådets verksamhet inte beviljas av riksdagen för nästa budgetår. Herr talman! Jag yrkar bifall till min reservation nr 11 vid punkten 12 vilken innebär en minskning av anslaget till socialstyrelsen med 400 000 kronor.

Herr talman! Den här gången vill herr Åkerlind spara 400 000 kronor. Jag vill erinra om att vi vid 1970 års riksdag för första gången behandlade frågan om anslag till lekmiljörådet och att riksdagen då utan debatt anvisade 200 000 kronor. Då hade det heller inte väckts någon motion i ärendet. Men som herr Åkerlind sade väcktes det i fjol en motion, vari yrkades avslag på det föreslagna anslaget på 400 000 kronor till undersökningar och information på lekmaterialoch lekmiljöområdet. Som undertecknare av den motionen stod förutom herr Åkerlind också fru Kristensson och herr Ringaby. Nu är det intressant att se, att herr Åkerlind är ensam undertecknare av årets motion. Det betyder alltså att medmotionärerna så att säga har hoppat av.

Vidare ställde herr Åkerlind i fjol frågan: Vad är en vettig leksak? Det är alldeles uppenbart — det framgår både av motionen och av vad herr Åkerlind här anförde — att herr Åkerlind under det gångna året inte har gjort något för att söka få reda på vilka uppgifter lekmiljörådet har. Därför vill jag erinra om dessa arbetsuppgifter. Rådet har till uppgift att hävda leken som en förutsättning för människans utveckling och att verka för att goda möjligheter skapas för en utvecklingsbefrämjande lek i såväl boendemiljö som offentlig miljö.

Rådets verksamhet skall rikta sig till bl.a. föräldrar och barn, kommuner, personal vid institutioner för barn, dagbarnvårdare samt producenter och inköpare av lekmaterial. Detta är rådets arbetsuppgifter, och det är till detta råd som herr Åkerlind inte vill att vi skall bevilja något anslag. Jag tycker dock att det klart framgår av arbetsuppgifterna att det är väl använda pengar som anslagits till rådet. Herr talman! Jag ber att yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Fru Skantz fäste sig vid att inte lika många har skrivit under motionen i år som förra året. Ja, jag måste erkänna att jag inte har gått runt och sökt få underskrifter. Jag trodde nämligen att en motion behandlas lika seriöst om det är en enskild motionär som väckt den som när det finns tio eller femton namnunderskrifter. Men om det är så att fru Skantz ser saken på annat sätt, så kanske det går att få ganska många namn under motionen nästa år. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen 11.
Herr talman! Det var väl inte frågan om behandlingen, vare sig i utskottet eller i kammaren, som vi diskuterar. Jag hoppas att herr Åkerlind har observerat att alla motioner behandlas lika, oavsett om de har en eller flera undertecknare — det är ju inte det saken gäller. Vad jag fäste uppmärksamheten på var att de som hade varit med och undertecknat motionen i fjol icke är motionärer i år. Att motionen har behandlats på samma noggranna sätt som i fjol tycker jag framgår både av utskottets skrivning och av att det förs en debatt här i kammaren. Vi har alltså inte nonchalerat motionen. Men vi kan inte sympatisera med den.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av reservationen 12 under punkten 17, som gäller anslag till S:t Lukasstiftelsen. Först vill jag dock göra några reflexioner i anslutning till herr Göran Karlssons synpunkter på herr Hamrins anförande i den s.k. principiella debattomgången. Herr Karlsson betecknade herr Hamrins anförande som en litania. Förmodligen använde han uttrycket litania i den felaktiga betydelsen av klagovisa. Jag kan definitivt inte dela den synpunkten på något sätt. Herr Hamrin tog allvarligt upp några bekymmersamma sakproblem under socialhuvudtiteln, vilka hade fordrat en mer konstruktiv behandling av herr Karlsson än att bara viftas bort som en klagolåt. Vi har problem på det sociala området, och vi bör hjälpas åt att lösa dem. Enligt uppslagsboken har litania betydelsen av bön och åkallan och kommer av ett grekiskt ord som betyder detta. Jag skulle vilja beteckna den som en bön om hjälp. Den har många beröringspunkter med det område som socialutskottet här behandlar. Dels av den anledningen, dels för att vi skall få besked om vad bönen verkligen innehåller skall jag tillåta mig att citera ur densamma. Av tidsskäl citerar jag inte hela, även om det kanske inte skulle skada någon av kammarens ledamöter. ”Herre, hör vår bön. för all villfarelse, Bevara oss, milde Herre Gud. Hjälp oss, milde Herre Gud. att du värdes bevara alla biskopar, präster och församlingar i sann lära och heligt leverne, att du värdes hjälpa och trösta alla anfäktade och bedrövade.

Det borde väl också vara ett ställe, där dessa vädjanden hör hemma. Så till dagens text — för att hålla stilen — som är hämtad från S:t Lukas och anslaget till S:t Lukasstiftelsen. Det är väl inte bara en tillfällighet att stiftelsen har tagit det namnet. S:t Lukas var — fortfarande enligt samma uppslagsbok — namnet på en av Pauli medhjälpare, till yrket läkare enligt Kolosserbrevet 4:14. Det är väl för att understryka att det inte är enbart operationer av somatisk art som kan bringa läkedom till människor som den här organisationen har startat sin rådgivande verksamhet. Jag skall dock inte gå in på detta närmare; stiftelsen fyller en stor uppgift, och att detta anslag har kommit upp till debatt beror på att stiftelsen har starkt ökade behov av medel för sin utbildningssektor, såsom framhålls i motionen. Denna utbildningsverksamhet är mycket ansträngd, från både ekonomisk och personell synpunkt, och samhällets övriga vårdinstitutioner får en betydande hjälp genom stiftelsens utbildningsverksamhet. Jag kan från mitt eget län, Skaraborgs, vitsorda ett gott samarbete mellan familjerådgivningen i landstingets regi och S:t Lukas'; de samarbetar utomordentligt väl. S:t Lukasstiftelsen vill i sin ringa mån hjälpa till att söka lösa några av de problem som berördes i bl.a. herr Hamrins anförande i principdebatten och som vi ovedersägligen har på det sociala området. Den gör inte anspråk på att kunna lösa alla problem — inte ens alla som den tar sig an — men den vill bidra till deras lösningar. Anslaget är ju ytterst blygsamt; det är en höjning från 60 000 1971 till 90 000 kronor i år som vi har begärt i motionen. Förslaget från regeringshåll har stannat på 75 000 kronor, alltså innebärande en liten ökning med 15 000 kronor. Jag vill anknyta till vad statsministern sade i Filadelfia häromdagen, då han gav uttryck för en vilja att hjälpa de frivilliga organisationerna till att arbeta med sociala frågor och liknande men skyllde på finansministern, som var en hård herre och inte lika lätt att få pengar från som enskilda frivilliga givare. De här 15 000 kronorna tycker jag ändå att han kunde hjälpa till med att plocka fram. För att något belysa vad beloppet egentligen betyder vill jag jämföra det med att till vuxenutbildningen för innevarande budgetår har upptagits drygt 437 miljoner kronor och för nästkommande budgetår något över 523 miljoner. Därtill kommer kostnaderna för en del studiesociala åtgärder i vuxenutbildningen på 80-90 miljoner. De kommunala kostnaderna för vuxenutbildningen stannar på ca 125 miljoner, och utanför nämnda belopp ligger kostnaderna för arbetsmarknadsutbildningen, som väl också kan sägas vara en utbildningsform för vuxna. Inkluderar man dessa, kan totalkostnaderna för vuxenutbildningen grovt räknat sägas vara 1 miljard kronor. Tar vi då beloppet 15 000 kronor, som motionen 1033 begär utöver de 75 000 kronor som propositionen anvisar, betyder det 1,5 procent av I promille av den här miljarden. Detta tycker jag är ett mycket blygsamt belopp, som kammarens majoritet faktiskt borde kunna bifalla. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 12 vid förevarande betänkande.

Herr talman! Till vad nu är sagt vill jag bara foga några ord.

Men i vissa fall säger procenttal förfärligt litet. Här i kammaren befinner sig nu 12 eller 13 människor, och när utskottets ordförande tar till orda kanske det blir 25, alltså ca 100 procent flera. Men ändå är det ju fortfarande en ytterst liten politisk församling. Man måste också säga, att det belopp som äskats till S:t Lukasstiftelsen är mycket blygsamt. Det gäller ju dock en institution som gör en synnerligen samhällsgagnande insats på två fält. Stiftelsen har utbildningsinstitut i Stockholm och på fyra andra platser i landet, där man utbildar terapeuter av skilda slag. Deras antal uppgår till 150 om året. Dessa går sedan ut på skilda håll, dels till stiftelsens tio egna mottagningar i landet, dels till olika kommunala tjänster där de gör sin insats. Den utbildning som ges är inte någon kort kursverksamhet utan den pågår fyra terminer. Det är intygskursen. Dessutom finns en sommarkurs i Sigtuna. Undervisning sker på universitetsnivå med fackmän som undervisare — läkare, psykiater, psykologer och teologer. Det är alltså fråga om högt kvalificerat folk. De tio mottagningarna i landet tar på ett år emot ca 10 000 besök. Alldeles självfallet är att man därmed avlastar de psykiatriska klinikerna runt om i landet. Vi vet, att det tyvärr blivit allt vanligare att människor av alla kategorier får psykiska besvär. De drabbas av psykiska störningar av olika slag. Vad dessa beror på kan det råda delade meningar om. Faktum är bara att situationen är sådan. Det gäller skolungdom — vilket skolläkarna intygar — det gäller de värnpliktiga — regementsläkarna talar om saken. Företagsläkarna har liknande erfarenheter. S:t Lukasstiftelsen har även fått med en del skolfolk i denna utbildning för att de därefter skall kunna göra en insats i sitt ordinarie arbete. Ofta remitterar läkare sina patienter just till S:t Lukasstiftelsens mottagningar. Ordförande i överstyrelsen för S:t Lukasstiftelsen är skolläkaren i Norrköping, dr Törnkvist. Det är också värt att nämna att S:t Lukasstiftelsen ägnar de människor som kommer till mottagningarna lång tid — i medeltal 10—11 timmar. Vi vet hur det är på våra hårt belastade psykiatriska kliniker med långa väntetider och kort besökstid. Man hinner inte med mer. Lukasstiftelsen utför här ett mycket gagnande arbete, som jag tycker att riksdagen har all anledning att sluta upp kring, så mycket mer som statsrådet Aspling i dag från talarstolen sade att vi måste prioritera den psykiatriska sjukvården. Det ligger ju också en proposition på riksdagens bord om ändrade bidragsregler till den psykiatriska sjukvården. Nog bör samhället hälsa en sådan insats med tillfredsställelse. Det är en insats som också i stor utsträckning sker med frivilliga ekonomiska och personliga resurser.

Anslaget på 90 000 kronor gäller alltså ca 10000 hjälpsökande. Detta är förvisso en räntabel investering, och det är beklagligt att våra vänner i regeringspartiet inte har kunnat sluta upp kring den föreslagna höjningen av anslaget. Jag ber med dessa ord, herr talman, få yrka bifall till reservationen under denna punkt.

Herr talman! Redan förra året sade jag att S:t Lukasstiftelsen gör ett gott arbete, och på den punkten har jag inte haft anledning att ändra mig utan kan stå fast vid vad jag då sade. Sedan hör det till saken att vad motionärerna begärde förra året det har man fått nu. Det anser man tydligen inte vara tillräckligt utan höjer anslagskraven, och så har man hamnat i den där gamla trallen att begära ännu mera trots att man får mera. Jag kan förstå det, och faktum är ju att tekniken i riksdagsarbetet ofta är den när man höjer anslag. Det finns ju alltid välvilliga motionärer som begär mer. Vi har alltså hamnat i den gamla vanliga situationen att vi tar ställning enligt det förslag som föreligger, men sedan kan vi inte tillmötesgå alla de önskningar som motionärer för fram. Så enkelt är det. Jag bestrider inte att S:t Lukasstiftelsen gör ett gott arbete, men jag vågar ändå säga till herr Werner i Malmö att om vi skulle kunna driva den psykiatriska vården genom frivilliga insatser vore det en Gudi behaglig gärning ur ekonomisk synpunkt. Dessvärre går det inte att klara den psykiatriska vården enbart på den linjen. Herr talman! Jag skall koncentrera detta genom att kort och gott be att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna vet lika väl som jag att vi har kostnadsstegringar år för år. Det är därför rimligt att komma med detta yrkande i år. Med tanke på konjunkturläget är det också betydligt svårare nu att få in pengar på frivillig väg till sådant här arbete. Mycket av S:t Lukasstiftelsens arbete baseras på frivilliga bidrag och gåvor. Stiftelsen har glädjande nog också expanderat, i synnerhet inom utbildningssektorn, och detta drar mycket pengar. Det finns alltså goda motiv för att vi har återkommit med vårt yrkande i år. Självfallet kan vi inte klara den psykiatriska vården genom frivilliga insatser, det har vi aldrig påstått. Men som situationen just nu är, herr Karlsson i Huskvarna, med långa väntetider och det pressade läget över huvud taget för den psykiatriska vården här i landet är det väl utmärkt att det finns institutioner av frivilligt slag som kan komplettera och hjälpa till att avlasta sjukhusen en del bördor. Det borde herr Karlsson i Huskvarna förstå och därför också kunna tillstyrka ett sådant här blygsamt yrkande.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att alla frivilliga organisationer både behöver och vill ha mer pengar. Ett faktum är ändå att man här har höjt anslaget med ett procentuellt sett ganska betydande belopp. Reellt är det 15 000 kronor. Det är i varje fall lika mycket som motionärerna begärde förra året. Herr Hyltander gjorde jämförelser med vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen, och det är klart att man då kan sväva ut hur långt som helst. Men det går inte att göra sådana jämförelser på den här punkten.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna har väl ändå en viss uppfattning om proportionen på detta anslag i förhållande till vad samhället kostar på sig i andra sammanhang. Även om man jämför med belopp som inte ligger exakt inom samma område så märker man hur litet det aktuella beloppet är. Det gäller alltså 1,5 procent av 1 promille av denna miljard. Det tycker jag verkligen att herr Karlsson kunde kosta på sig — och även de som stöder utskottsmajoriteten.

Herr talman! Samhällets kostnader för hälsooch sjukvård har stigit mycket starkt de senaste åren. Orsakerna till den utvecklingen är givetvis många. Till en del ligger kostnadsökningens orsaker i bättre sjukvård, i mer förfinade och därmed dyrbarare metoder, men till en del säkerligen också i brister i vår nuvarande arbetsoch boendemiljö. Listan på orsaker skulle kunna bli lång och förslagen till förebyggande åtgärder likaså. Mycket av utvecklingen på sjukvårdskostnadsområdet i framtiden hänger emellertid på möjligheten att motivera den enskilda människan till ett sunt liv i vid bemärkelse. Även om, som det påpekats i motionen 665, mycket har uträttats på hälsoupplysningens område genom samhälleliga och enskilda initiativ, återstår ännu mycket att göra inom denna form av förebyggande hälsovårdsverksamhet. Hälsoupplysningen måste få en väsentligt bredare och djupare förankring i samhället. Den måste genomföras kontinuerligt och systematiskt, om den skall ge önskad effekt.

Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 14 vid punkten 20.
Herr talman! Jag har tidigare under den allmänna debatten berört frågan om missbruk av narkotika och alkohol, och jag hänvisar till vad jag då sade. Det är självklart att en av de vägar som man bör gå för att komma till rätta med dessa frågor är upplysningsverksamhet om vådorna av sådant missbruk.

Vi får kanske anledning att återkomma till dessa frågor i ett senare sammanhang, och jag skall därför inskränka mig till att yrka bifall till reservationen 13 vid punkten 20. Med samma motivering som den herr Larsson i Öskevik nyss har framfört ber jag också att få yrka bifall till reservationen 14 vid samma punkt.
Herr talman! Jag skall söka fatta mig lika föredömligt kort som mina meddebattörer. Hälsovårdsupplysning behövs, och regeringen har anvisat nära 4 miljoner för ändamålet. Att folkpartiet vill ge 1 miljon mer är ju ganska typiskt. Man hugger till med en ökning och så blir det som det blir. Förslaget om en parlamentarisk utredning avslogs av riksdagen förra året och någonting nytt har inte skett sedan dess. Med en parlamentarisk utredning löser man inte de problem som motionärerna skisserar. Med den motiveringen yrkar jag, herr talman, kort och gott bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I en fyrpartimotion med fru andre vice talmannen Nettelbrandt som första namn har yrkats att en tjänst som biträdande överläkare vid Sabbatsbergs sjukhus skall förändras till överläkartjänst. Det är självklart inte någon ökad insats som man därmed vinner. Det är snarare ett rättvisekrav och en organisatorisk fråga som man på det sättet vill lösa på ett rättmätigt sätt. Det gäller en verksamhet vid cytologiska laboratoriet vid Sabbatsbergs sjukhus. Av motionen framgår att det är en väsentlig uppgift som läkaren i detta fall fullgör. Jag skall helt kort i detta fall yrka bifall till reservationen 15 som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Vården vid ungdomsvårdsskolorna har diskuterats livligt de senaste åren. Man har t.o.m. ifrågasatt verksamhetens berättigande. Vad är då anledningen till denna kritiska inställning? Låt mig nämna några orsaker som kan ha medverkat till en negativ syn på denna vårdform. För det första har eleven ofta placerats i en skola så långt från hemorten att kontakterna helt brutits med hemkommunens socialvård och med hemmet. Isolering kan möjligen från vårdsynpunkt i vissa fall vara nödvändig men försvårar säkerligen i de flesta fall möjligheterna till rehabilitering. För det andra har eleverna hittills inte fått vårdas i öppen vård i det egna hemmet. Nu har en försöksverksamhet initierats som öppnar vägen för denna vårdform. Det är att hälsa med tillfredsställelse och stämmer väl med den sociala helhetssyn som vi vill tillämpa. För det tredje — och det är kanske det allvarligaste — har förutsättningen för vård på ungdomsvårdsskola varit ett tvångsomhändertagande. Trots de snäva ramarna för arbetet vid ungdomsvårdsskolorna vågar jag nog påstå att vårdens innehåll väsentligt har förbättrats. Samtidigt kan konstateras att vårdklientelet blivit allt tyngre. Behöver man nu ha institutionsvård på detta område? Jag svarar utan tvekan ja. Här liksom på många andra områden behövs den slutna vården som en naturlig länk i vårdkedjan. Därmed är inte sagt att denna slutna vård skall vara statiskt utformad, och därmed är inte heller sagt att ökad omfattning av öppenvården är förkastlig — tvärtom. Men tyvärr räcker inte alltid öppenvården till. Utskottsmajoriteten tillstyrker nu ett förslag om nedskärning av platsantalet vid ungdomsvårdsskolorna inklusive nedläggning av Morängens yrkesskola. Som skäl åberopar man bl.a. att den faktiska beläggningen räknat i antalet närvarande på ungdomsvårdsskolorna varit låg de senaste åren. Jag skall här inte diskutera huruvida närvaroantalet ger en riktig bild av utnyttjandegraden. Vi reservanter har inte heller angripit dessa beläggningssiffror, även om vi är medvetna om att platsefterfrågan fluktuerar rätt starkt, att väntetider förekommer och att objektiva bedömare anser att det inte finns någon överkapacitet i dagens läge. Vad vi vänder oss starkt emot är en åtgärd som kan minska möjligheten att finna nya och bättre arbetsformer för ungdomsvårdsskoleverksamheten. Vid Morängens yrkesskola med dess begränsade elevantal och dess närhet till storstadsregionen skulle man kunna i moderna lokaler pröva exempelvis samkönad undervisning och frivillig intagning vid ungdomsvårdsskoleenheter. Till sist vill jag rent allmänt varna för en sådan nedläggningstakt att vår beredskap på ungdomsvårdsskolesektorn blir otillräcklig. Från många håll, senast i debatten i dag och i utskottet i går av generaldirektör Rexed, har talats om det ökande opiatmissbruket bland ungdom i vårt land, ett missbruk som för övrigt hela Europa nu drabbas av. Vi måste på det här området hålla en god beredskap. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 16 under punkten 32.

Herr talman! I utskottets betänkande skildras utvecklingen på vårdområdet i fråga om ungdomsvårdsskolorna, och det konstateras att man är på väg till andra, mera öppna former. Bl. a. har kommunerna där visat vägen och tagit hand om en del av det klientel som tidigare var på de statliga ungdomsvårdsskolorna. Följden har blivit att tillgängliga skolplatser inte fullt utnyttjas. Därav har statsrådet i sitt förslag dragit den slutsatsen att man skall lägga ned dels en skola, Morängens skola i Uppland, dels en avdelning på vardera av sex andra skolor, som hör till de större. I den fyrpartimotion, nr 1031, som jag närmast talar för har också nedgången i elevantal uppmärksammats, men vi menar att denna inte bör föranleda några förhastade indragningar av någon skolenhet. Det är nämligen så att 1967 års socialutredning har att behandla den långsiktiga lösningen av de här problemen, och utredningen väntas komma med ett principbetänkande i år. Mycket talar för att utvecklingen pekar mot att mindre enheter ger bättre vård. Morängens skola är en av de mindre men också mycket väl utrustad. Då kan det vara förhastat att börja förändringen med att dra in en sådan enhet innan utredningen lagt fram något förslag. Förslaget skulle ju kunna föranleda att man skall bibehålla den typ av skola som Morängen utgör ett exempel på. Enligt uppgift från socialstyrelsen har tendensen i elevtillströmningen förändrats. Det finns t.o.m. för närvarande s.k. expektanter, alltså vårdbehövande som väntar på intagning på ungdomsvårdsskolor. Sådana förändringar kan ju ske av och till. Härtill kommer att just den skola det här närmast gäller är topputrustad. Under åren 1968 till 1971 har närmare 2,5 miljoner kronor lagts ned på olika investeringar vid skolan, och däri är då inte medräknat kostnader för nya personalbostäder, som blev färdiga så sent som i november förra året. Detta måste sägas vara ett ytterst betänkligt sätt att handha allmänna medel. Det är inte rimligt att låta riksdagen ta ansvaret för denna miljonrullning utan att redovisa någon alternativ användning. Jag utgår ifrån att socialstyrelsen som huvudman för upprustningen gjort denna i god tro och inte kunnat förutse departementets ställningstagande i årets statsverksproposition. En viss ljusning i detta avseende kan förmärkas just i dag. Det är statsrådet Lidboms proposition om åtgärder mot narkotikamissbruk som delats i våra fack i eftermiddag. Den understryker först och främst vad motionärerna och reservanterna i reservationen 16 framhållit, nämligen att det inom socialutredningen pågår ett brett upplagt utredningsarbete i fråga om vårdformerna. Statsrådet finner det angeläget att vidga möjligheterna till försöksverksamhet. Han föreslår också att särskilda medel skall anslås härför och vill då gärna anknyta till olika initiativ från kommuner och ideella organisationer. Det överensstämmer också med den skrivelse som styrelsen för Morängens skola har ingivit till departementet sedan propositionen och även motionen hade skrivits. Om indragande av Morängens skola skulle beslutas, vill styrelsen påpeka att de stora kostnader som lagts ned omedelbart borde föranleda annan användning, t.ex. för försöksverksamhet. I sammanhang med sitt omnämnande av den här försöksverksamheten anmäler statsrådet Lidbom att Stockholms kommun uttryckt intresse för att få disponera vissa anläggningar för vården av narkotikamissbrukare och har då nämnt bl.a. Morängens yrkesskola. De förhandlingar härom som tydligen ägt rum har inte resulterat i något avtal såvitt jag vet, kanske därför att man väntar på att riksdagen skall besluta om nedläggning av Morängens yrkesskola. Skulle ett avtal träffas mellan staten och Stockholms kommun, kan miljonrullningen något ursäktas. Kvar står i alla fall tveksamheten ur socialpolitisk synpunkt. Det kan inte vara försvarligt att lägga ned en skola som till omfång och verksamhet kan väntas motsvara vad socialutredningen kommer att förorda som den lämpliga typen. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 16 vid betänkandet nr 5.

Herr talman! När pojkar eller flickor i dag kommer till en ungdomsvårdsskola är de i regel gravt störda, och de är ofta narkomaner. De kommer till ungdomsvårdsskolan när det inte finns något annat alternativ. Känner man något till en ungdomsvårdsskola är detta bekanta fakta. Därför är det med stor förvåning som man läser statsrådets och utskottets skrivningar om de alternativa vårdmöjligheter som nu finns och om att de större kommunernas egna vårdresurser har byggts ut. Man skriver helt allmänt utan att ge exempel. De anställda på ungdomsvårdsskolorna är, när de läser detta, lika förvånade som jag. Det är väl tvärtom så att kommunernas egna resurser när det gäller institutionsvård under senare tid har blivit mindre. Man har lagt ned verksamheter som man bedrivit. Till ungdomsvårdsskolorna kommer de unga t.ex. från barnoch ungdomspsykiatriska kliniker, när man där säger att man inte klarar av dem längre, med de resurser som ändå finns på dessa kliniker. För att ta ett annat exempel på hur svårskötta elever det är kan jag berätta vad en polisman sade till mig för ett par dagar sedan: Ja, det var väl att den här pojken blev aggressiv och begick den här handlingen så att det blev aktuellt att han skulle bli intagen på ungdomsvårdsskola, för annars hade han väl alldeles sniffat ihjäl sig. Mot den bakgrunden att det är ett så svårhanterligt klientel som skolorna får arbeta med måste det till ett mycket medvetet arbete för att man skall kunna nå det resultat som det ändå innebär att man kan placera ut så hög procent i vård utom skola som nu sker, något som alldeles riktigt påpekas i statsverkspropositionen. Det gäller ungdomar som i många fall tidigare bedömts som helt omöjliga. Men då skall vi komma ihåg vad vård utom skola är, nämligen ett hem som är anskaffat för att passa just den elev det gäller — hem kanske som inte är bara av den gamla traditionella typ som vi tänker på. Eleven och hemmet stöttas upp med all den hjälp, alla de resurser som skolan kan ge, förutan den hjälpen skulle det helt naturligt inte gå. Det är tack vare kombinationen skolan-barnet-hemmet i gott samarbete som det går — och ibland går det riktigt bra. Vad säger då myndigheterna när man når de här resultaten? Jo, de säger: Ni är så duktiga på vård utom skola, så nu kan vi börja lägga ner skolor. Och det är kanske riktigt att man lägger ner avdelningar i skolor och får dem mindre. Men jag vill verkligen varna för att lägga ner hela skolor och få dem längre från varandra; därmed försvåras hela verksamheten med vård utom skola. Statsrådet hänvisar till statistik som visar låg beläggning och det finns en typ av skola där det är låg beläggning, nämligen skolorna för flickor. Men för övrigt anser jag att man nog använder något tvivelaktiga metoder vid utarbetandet av den statistik som redovisas. Mycket riktigt står det i utskottets betänkande att det är närvaro det gäller. Man räknar alltså inte inskrivna elever, utan man räknar dem som ligger i sängarna en viss natt. Man räknar inte dem som har permission för att förbereda sig på en utskrivning t.ex. och man räknar inte dem som rymt från skolan — det är tyvärr ingenting ovanligt. Men när permissionen är slut eller när eleven kommit tillbaka från rymningen vore det väl ganska rimligt att det fanns en plats och en säng. Det finns det emellertid inte i dag, utan man har skyldighet att ta in en annan elev. Av det totala antalet platser vid en skola är ett visst antal slutna platser, som egentligen bara skulle användas när situationen är sådan att de behövs. Men dessa platser räknas också in, och statistiken blir därefter. Vi har tre skolhem för pojkar. Vid Lövsta skolhem, som jag känner väl, var det i går 66 elever inskrivna på 55 platser. Var skulle de ligga, om alla kom hem till skolan? Jag har liknande uppgifter för de båda andra skolhemmen också, men eftersom jag har dessa uppgifter i andra hand vill jag inte relatera några siffror. Till Lövsta kom i går två samtal angående nyintagning av elever — intagningar som var mycket brådskande. Kön till skolhemmen för pojkar är i dag så lång att man helt nyligen har gjort upp en central väntelista. Det är någonting som personalen länge har önskat. Därför anser jag det vara felaktigt när det i statsverkspropositionen står att det numera inte förekommer några väntetider. För mig låter det också därför ganska orealistiskt, när man föreslår att Morängens yrkesskola skall läggas ner. Jag tycker att det vore mera realistiskt att göra om den till skolhem. Såvitt jag vet är den också byggd som en kombinationsskola, och därför borde det inte vara svårt att göra det. Sedan vill jag ställa en fråga till statsrådet fru Odhnoff. Den gäller vården i eget hem. Det är något som vi har väntat på länge, och vi är glada över att möjligheter till sådan vård nu kommer att ges. Men det råder i varje fall vid skolorna oklarhet om vem som skall avgöra om man får placera en elev i det egna hemmet. Är det skolans personal och styrelse, som känner eleven och kan skaffa sig en uppfattning om hemmet, som skall göra det? Eller skall avgörandet ske centralt i socialstyrelsen? Jag skulle vara mycket glad för ett svar på den frågan. härför är låg beläggning. Jag vill emellertid poängtera hur viktig utskrivningsavdelningen är som en förberedelse för den slutliga utskrivningen samt det positiva värde som många elever upplever i samvaron i en liten grupp i utskrivningsavdelningen. Att beläggningen där kan variera är helt naturligt, men det säger ganska litet om de insatser som personalen där gör och det resultat man där kan nå. Och om det inte alltid är fullbelagt på utskrivningsavdelningen är ju ändå de anställda fullt upptagna med andra uppgifter i eftervården. I motionen 1018, som jag har varit med om att underteckna, yrkar vi avslag på Kungl. Maj:ts förslag om indragning av vissa utskrivningsavdelningar vid ungdomsvårdsskolor. Utskottet har varit kallsinnigt till motionen, och jag skall inte nu framställa något yrkande. Jag konstaterar bara de skilda uppfattningar som tillsynsmyndigheten socialstyrelsen och statsrådet har. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 16 av herr Gustavsson i Alvesta m.fl.
Herr talman! Även jag vill säga några ord om utskrivningsavdelningarna. Vid ungdomsvårdsskolor, skolhem eller yrkesskolor ges vård, fostran och utbildning åt barn och ungdom som på grund av sociala störningar bedöms vara i behov av den behandling som kan ges vid dessa skolor. Under de senaste åren har utskrivningsavdelningar inrättats vid ett antal skolor. Det har varit av stort värde för eleverna att via en utskrivningsavdelning slussas ut i arbetslivet. Vården vid utskrivningsavdelningarna har även i ökad utsträckning kunnat förläggas utanför dessa, på det sättet att elever inte bara har placerats i arbete i öppna marknaden utan även fått bostad utanför skolorganisationen. Elever har efter sådan placering kunnat fortsätta kontakten med personalen vid utskrivningsavdelningarna. Dessa har därigenom kommit att utgöra en viktig kontaktpunkt, nästan som ett hem för eleverna. Dit har man kunnat vända sig, om problem har uppstått. Det borde vara en självklar sak att dessa elever, av vilka en del inte har någon annan fast punkt i tillvaron än utskrivningsavdelningen och dess personal, får ha kvar denna förmån. I statsverkspropositionen har också utskrivningsavdelningarnas betydelse uppmärksammats, men trots detta föreslås nedläggning av två befintliga avdelningar och dessutom av en som har beslutats men ännu inte inrättats. Jag har en hel del kontakt med en utskrivningsavdelning. Man får på utskrivningsavdelningarna ta emot många elever som är ytterst svårplacerade, inte minst i dagens kärva arbetsmarknadssituation. Personlig kontakt mellan avdelningens personal och arbetsgivare och elever är helt enkelt nödvändig, om man skall lyckas återanpassa dessa svårt störda elever. Det händer att personalen gång på gång måste gå med till arbetsplatsen, förklara för och samtala med arbetsledare och elever. Får inte eleverna det stöd som personalen på en utskrivningsavdelning kan ge, händer det ofta att de misslyckas, överger arbetet och avviker. Eleverna behöver den trygga punkt i tillvaron som en utskrivningsavdelning utgör, ett ställe dit man kan återvända när problemen dyker upp. Låt mig berätta om ett enda fall. Det gäller en flicka som omhändertogs när hon var fem år. Hon kom till en utskrivningsavdelning efter att ha varit med om 23 olika placeringar. Till denna avdelning har hon nu varit knuten sammanlagt ett och ett halvt år. Expertis som hade behandlat flickan uttalade att alla landets resurser var uttömda för henne. Hon kunde inte få vara kvar på arbetsträningsinstitutet, för där störde hon ordningen.

Han har lovat att så fort som möjligt ordna en fast anställning åt henne. Hennes kvot är inte så låg att hon sorterar under omsorgsstyrelsen, men hon kan absolut inte klara sig på egen hand. Men mycket väsentliga förbättringar har skett under den tid hon vistats på utskrivningsavdelningen. Man har stora förhoppningar om att hon i fortsättningen skall kunna försörja sig själv. Låt mig också nämna att den här flickan inte har någon enda människa i hela världen som frågar efter henne. Jag tror att utskrivningsavdelningen, den lilla enheten, kan ge hjälp och stöd på ett verkningsfullt sätt. Att ge mycket stöd och varsamt slussa ut eleverna i arbetslivet måste vara en riktig form för återanpassning. Arbetsmarknadsstyrelsen och socialstyrelsen hade en gång i höstas en konferens, och där framhölls att det inte fanns många möjligheter för någon att på arbetsmarknaden ta hand om dessa dåliga elever och mycket dåliga möjligheter även på institut för arbetsträning. Tyvärr finns inte heller för omsorgsstyrelsen möjligheter att placera dessa elever därför att de ofta har en kvot som överstiger den föreskrivna. Det nämndes emellertid inte vem som i fortsättningen skall bära ansvaret för dessa elever som är så dåligt socialt anpassade att de faktiskt fungerar sämre än vissa kategorier utvecklingsstörda. Utskottet skriver ganska utförligt om utskrivningsavdelningarna och pekar på att skolorna får behålla en betydande del av anslagsbeloppet — som hittills disponerats för hyra och personal. Det är väl i och för sig bra att medlen tillförs skolorna, men jag finner det inte tillfredsställande att utskrivningsavdelningar dras in. Jag anser att man använder tilldelade anslag på ett bättre och för eleverna mer meningsfullt sätt om man bibehåller de utskrivningsavdelningar som finns; jag har den uppfattningen att en rätt skött och väl fungerande utskrivningsavdelning är ett av de bästa medlen för att hjälpa dessa störda elever till rätta i samhället. Jag vill, herr talman, yrka bifall till motionen 1018.

Herr talman! Vi befinner oss i en ny situation när det gäller ungdomsvårdsskolorna. Det är egentligen inte så många år sedan vi förde mycket heta debatter i riksdagen om hur nödvändigt det var att bygga ut ungdomsvårdsskolorna — och nu är vi alltså i den motsatta situationen och kan börja fundera på att lägga ned en del av dem. Jag tycker att man skall hälsa det med tillfredsställelse att det kommit fram en hel del nya vårdmetoder och möjligheter att ta hand om ungdomarna. Vi befinner oss alltså i den situtationen att ungdomsvårdsskolorna delvis står inför en omläggning. Vi vet inte vilka slutsatser den socialutredning som arbetar med dessa frågor kan komma till, men det är uppenbart att tiden är inne för omdisponeringar av olika slag. Vi har fått skolor som är mindre vad elevantalet beträffar och vi har nu också möjlighet att minska antalet skolor med ytterligare en. Man kan naturligtvis diskutera om det är tillräckligt att lägga ned endast en skola eller om man skulle lägga fram förslag om nedläggning av en flickskola också, men på departementsnivå har man stannat för att föreslå nedläggning av Morängens ungdomsvårdsskola, och utskottsmajoriteten har för sin del tillstyrkt det förslaget. Vi skall vara på det klara med att departementet, förutom nedläggning av Morängens ungdomsvårdsskola, förordar nedläggning av avdelningar vid inte mindre än sex andra ungdomsvårdsskolor. Med anledning av vad som sagts i debatten — att det var fel att lägga ned en liten skola som Morängen — vill jag notera att de andra skolorna också blir små i och med att man minskar antalet avdelningar vid dem; följaktligen kan vården, utifrån de utgångspunkterna, bli lika god där som den kan vara vid Morängen. Reservanterna anför att de under inga förhållanden kan gå med på att lägga ned Morängens skola, eftersom den nyligen har varit föremål för en ombyggnad och är tekniskt väl rustad för sina uppgifter. Reservanterna anser därför inte att det finns någon anledning att lägga ned den skolan. — Jag kanske kan göra den reflexionen i anslutning till detta att de allra flesta av våra ungdomsvårdsskolor efter hand har rustats upp och fått nya lokaliteter. Inte minst under den senaste tiden, när vi har haft en konjunkturnedgång, har man använt pengar till att bl.a. bygga om, bygga till och bygga nytt vid våra ungdomsvårdsskolor. Den skola som jag har varit ordförande för under många år håller för närvarande på att få en helt ny köksutrustning och nya kökslokaler. Om man ser till ungdomsvårdsskolorna i stort, finner man att det faktiskt har skett en mycket kraftig och förnämlig upprustning under de senaste åren. Utskottet tycker det är egendomligt när reservanterna påstår att det är bättre att minska avdelningarna vid övriga skolor än att lägga ned Morängen. Men om man lägger ned en skola, får man ju möjlighet att använda dess lokaliteter på ett fullgott sätt för annat ändamål. Det är väl ingen hemlighet att förhandlingar pågår med Stockholms stad om att Stockholms stad eventuellt skall överta Morängen för att där ordna en tillflykt för narkotiserad ungdom. Därigenom skulle skolan faktiskt få en bättre användning — det är fråga om frivillig intagning — än den har såsom en institution inom ungdomsvårdskoleverksamheten. Följaktligen kan det inte anföras att ett beslut om att nu lägga ned skolan skulle medföra att man står sämre rustad. Lägg märke till att utskottets majoritet har skrivit att Morängen inte får läggas ned, förrän man har fått en annan användning för lokaliteterna och personalen kan placeras där. Såvitt jag förstår kan man inte skriva starkare än vi har gjort i det fallet. Vi har varit lyhörda för behovet av att minska antalet skolor. Vi säger att i det avseendet är det bättre att lägga ned en skola än att ta bort ytterligare avdelningar på andra skolor, eftersom vi redan har ”kapat” på de flesta av våra stora skolor. Utskottet har inte tagit så lätt på frågan om Morängen. Vi har haft ingående diskussioner om detta problem. Uppvaktningar har skett från styrelsen för Morängens skola, och vi har verkligen lyssnat på alla de argument som framförts. Men när vi efter ett moget övervägande och en klar bedömning har kommit fram till att det riktiga i detta läge är att lägga ned ungdomsvårdsskolan, sedan — märk väl detta — man har fått ett annat användningsområde för lokaliteterna, tycker jag att det inte kan vara på något sätt felaktigt att besluta om en nedläggning. Det har sagts en hel del i debatten. Herr Larsson i Öskevik har förklarat att Morängen kan bli en lämplig skola för frivillig intagning. Ja, vi är helt överens med herr Larsson. Utskottsmajoritetens skrivning täcker precis vad herr Larsson här är ute efter. Herr Larsson varnade också för att vi skulle lägga ned skolor i alltför snabb takt. Det är klart att ingen vet hur utvecklingen kan gå. Det är tänkbart att den kan vända sig på nytt igen. Därför vill jag inte stå här och säga att vi för alltid kan minska skolantalet. Men såsom läget har varit under den senaste tiden fanns det starka motiveringar för det förslag som här föreligger. Herr Tobé, som ju har sin hemvist i närheten av skolan och följaktligen också har lokala hänsyn att ta, talar om en miljonrullning i samband med upprustningen av skolan och att man nu skulle vara färdig att lägga ned den. Han anser det betänkligt att handha allmänna medel på detta sätt. Jag skulle helt och hållet hålla med herr Tobé, om det vore så att man inte skulle använda lokaliteterna på något annat sätt och till liknande ändamål. Då hade herr Tobé full täckning för sitt påstående. Men när utskottet nu så klart understryker, att skolan inte får läggas ned, förrän man har hittat ett annat användningsområde, borde det kunna tillfredsställa de önskningar herr Tobé i detta fall har. Sedan kanske jag får ställa en fråga till herr Tobé, om han menar att vi bara därför att skolan finns och har fått nya lokaliteter skall upprätthålla den, även om vi inte skulle behöva det. Det är en fråga som jag anser vara berättigad. Herr Tobé angav också vad statsrådet Lidbom hade sagt i propositionen om kampen mot narkotika. Jag vill stryka under att det är precis samma tankegångar som utskottet har, fastän vi inte har kunnat skriva ut dem så klart. Sedan steg fru Olsson i Hölö upp och var förvånad. Ja, det är inte utan att även jag blev förvånad över vad fru Olsson sade. Hon tog bl.a. upp ett resonemang om antalet platser vid Lövstahemmet och sade att där var 66 elever inskrivna på 55 platser. Ja, men fru Olsson, hur många elever fanns det vid hemmet? Det är det som är det intressanta; inte hur många det fanns inskrivna där, om kanske hälften av dem var ute på annat håll i landet. Det avgörande är hur många platser som är belagda. Fru Olsson får vara vänlig att nämna siffran som anger antalet elever som fanns vid skolan — då kan jag kanske bättre förstå hennes synpunkter. Fru Olsson säger också att om ungdomarna rymmer skulle det inte finnas plats för dem när de kommer tillbaka. Ja, men fortfarande gäller resonemanget att det vid ungdomsvårdsskolorna i regel finns ett stort antal platser som inte är belagda. Om det skulle vara så, att någon rymling vid hemkomsten inte skulle få sin ”gamla” säng, finns det utan tvivel möjligheter att placera honom i andra sängar. Det kan rent av hända, fru Olsson, att den som har varit på rymningsstråt behöver tas in på den slutna avdelningen efter att ha varit på rymmen, som det heter. Även med en välvillig tolkning av fru Olssons tal måste jag säga att jag är förvånad över vad hon har sagt. Jag är inte riktigt lika förvånad över fröken Pehrssons anförande. Men även det hade en hel del ”gluggar”, om jag ser det i dess helhet. Fröken Pehrsson resonerar som om vi inte skulle ha några utskrivningsavdelningar kvar. Hon höll ett långt tal om nödvändigheten av att ungdomarna har kontakt osv. Jag vill säga till fröken Pehrsson att de flesta av utskrivningsavdelningarna kommer att vara kvar, men det står i propositionen — och utskottet understryker det — att man har möjlighet att lägga ned antingen tre utskrivningsavdelningar eller också fasta avdelningar vid skolorna. Här är det alltså inte fråga om att lägga ned någonting i onödan, utan man kommer att lägga ned avdelningarna bara om det visar sig att de inte behövs för de elever som är ute. Vi kan ta Råby som exempel. Där har man utskrivningsavdelning i Lund. Råby ligger bara några kilometer därifrån, så nog kan kontakten med de eleverna vara precis lika bra om de uppehålls från skolan i Råby som från en utskrivningsavdelning i Lund. Fru talman! Jag kan inskränka mig till detta och yrkar bifall till utskottets hemställan.